Herr talman! Till statsrådet och chefen för socialdepartementet vill jag framföra ett tack för hans utförliga översikt av situationen sådan han ser den, liksom av det som gjorts och vad pågående utredningar beräknas ge. Vi har fått en intressant redogörelse för hur regeringen bedömer det problemkomplex som min interpellation gäller — jag vill kanske tillägga: både när statsrådet vidrör saker som står i interpellationen och när han går litet utöver den. Det torde bli tillfälle att senare granska uppgifterna mer ingående, t.ex. inför den kommande motionsperioden. Nu måste jag nöja mig med några fragmentariska kommentarer, därtill tvingad inte minst av den olyckliga omständigheten att jag på grund av resa kunde först efter klockan 12 i natt ta del av det långa och detaljrika interpellationssvaret. Låt mig då till en början säga att det måste råda något missförstånd om statsrådet tror, att jag har framställt interpellationen för att peka på allt som är bra inom vårdområdet. Min avsikt var ju att ganska kortfattat peka på vad jag finner otillfredsställande. Det som är bra behöver naturligtvis inte botas, utan jag har tänkt på det som fattas eller gjorts ofullständigt och som lett till det jag i interpellationens kläm har kallat en kris, med andra ord att behovet av vård inte kunnat tillfredsställas i den omfattning som är önskvärd.

Sjukhusbyggandet har ju tagit en betydande fart men har inte kunnat fullföljas i den utsträckning som man har önskat, beroende på omständigheter som vi alla känner till. Statsrådet medger visserligen att det nog vore bra, om vi kunde få ytterligare något hundratal läkare och sjuksköterskor. Jag läser emellertid interpellationssvaret i känslan av att statsrådets medgivande på den punkten nästan sker i resignationens tecken, liksom ville statsrådet säga att det nog inte tjänar mycket till att ta extra krafttag utöver vad som redan görs. Jag beklagar denna halvhjärtade tro på framgång i arbetet. Hur skall man med den utgångspunkten kunna ta några krafttag om det skulle behövas?

Med dessa låga siffror låter det ju inte så illa. Jag skulle därför, herr talman, vilja lämna något klarare siffror som visar hur det verkligen ligger till, siffror som är litet mer begripliga. Det totala antalet lasarettsplatser uppgick för ett år sedan — jag har inte siffran för i dag — till 49 586. Av dessa utnyttjades bara 46 292. Alltså stod 3 294 sängar tomma. Det har tidigare diskuterats vad detta ekonomiskt innebär. Det är klart att man kan ha delade meningar om hur bortfallet av dessa vårdplatser skall värderas. Men enligt sjukvårdsberedningens beräkning är investeringskostnaden för en vårdplats inom kroppssjukvården mellan 50 000 och 150 000 kronor. Räknar man med en genomsnittlig kostnad av 90 000 kronor innebär alltså det faktum att 3 300 sängar står tomma att ett investerat kapital av cirka 300 miljoner kronor inte är utnyttjat under en längre eller kortare tid. Antalet stängda vårdplatser i procent av fastställda antalet platser inom kroppssjukvården var i medeltal 1,4 procent år 1955, 4,8 procent år 1959, 6,3 procent år 1963 och 6,6 procent år 1965. Antalet outnyttjade platser har således stigit under hela perioden. Under sommarmånaderna är läget mer ansträngt. I Stockholm har vi ju alldeles särskilt känning av detta. I fjol var antalet stängda platser vid stockholmssjukhusen 23 procent av det totala antalet platser, och vid vissa kirurgiska kliniker uppgick stängningsfrekvensen till cirka 40 procent. Läkarvakanserna kan jag redovisa i andra siffror än statsrådets. Den 1 april i år — några senare uppgifter har jag inte — var antalet läkartjänster 5 446. Antalet vakanta läkartjänster utan vikarie var 361 = 6,6 procent. Antalet läkartjänster som inte uppehålles av legitimerad läkare var 877 = 16,1 procent. Vi vet ju alla att särskilt i norra Sverige är bristen på provinsialläkare kännbar. I Norrbotten har vi haft tråkiga exempel på den saken, och jag tror inte att förhållandet har ändrats så mycket sedan i fjol. När jag här ser hur antalet stängda avdelningar och därmed antalet sjukhusplatser som inte tas i anspråk ökat från år till år, undrar jag om det verkligen kan bero på att man helt plötsligt har fått så stort reparationsbehov. Jag har sagt att sjuksköterskebristens omfattning har i stort sett varit konstant. Då räknar jag alltså bristen i förhållande till antalet sjukhusplatser, och detta antal har, som statsrådet självt sagt, avsevärt ökat under senare år. För att något fortsätta beträffande läkartjänsterna kan jag också säga att den 1 april 1966 var antalet läkartjänster vid mentalsjukhus 428, antalet vakanta läkartjänster utan vikarie 76 = 17,8 procent och antalet läkartjänster som icke uppehålles av legitimerad läkare 124 = 29,0 procent. Vi har för inte så länge sedan diskuterat tandvården, och jag skall inte ta upp någon debatt om den. Jag vill bara notera att tandläkarbehovet år 1970 beräknas av tandläkarprognosdelegationen till 7000. Delegationen beräknar också att antalet tandläkare som är i tjänst år 1970 skulle vara 5 600. På de siffrorna har jag byggt den uppfattningen att här föreligger en bristsituation. Som statsrådet anmärkte har jag i min interpellation gjort det tankeexperimentet, att man kanske kunde aktivera en tredjedel av de för närvarande icke yrkesverksamma sjuksköterskorna. Statsrådet finner det orealistiskt, dock inte mer än att han några rader tidigare 1 sitt interpellationssvar noterar att här finns en arbetskraftsreserv på mellan en femtedel och en tredjedel av det totala antalet, vilken kunde tänkas vara möjlig att aktivera. Jag var kanske därför inte så långt ifrån vad som kan vara realistiskt. Om statsrådet kan finna vägen till denna reservs hjärtan, så har han inte bara min välsignelse — vilken han kanske inte bryr sig så mycket om — men säkerligen tusentals patienters tacksamhet för möjligheten att hålla en del stängda avdelningar öppna. När statsrådet påpekar att hälften av de stängda avdelningarna inte stängts på grund av personalbrist utan på grund av reparationer, ombyggnader och andra omständigheter — vilka de nu kan vara — som inte har med personaltillgången att göra, så vill jag helt kort notera att vi har hört den ursäkten ganska länge. Att offentligt tala om att det fattas personal så till den grad att man måste stänga flera avdelningar på ett sjukhus, det är det farligaste som finns, har man sagt mig i läkarkretsar. Ty om man gör det skräms eventuella arbetssökande bort, De är rädda för att de skall nödgas halvt arbeta ihjäl sig på det sjukhuset, och därför undviker de det. Min personliga erfarenhet, som jag har fått när jag tidigare sysslat med dessa problem, är att det knappast finns någonting som sjukhuscheferna är så rädda för som att tala om att det finns svår personalbrist på deras sjukhus. Då är det ofarligare att tala om reparationer och vädring månad efter månad, även om detta i realiteten är så att säga en biprodukt till personalbristen. Statsrådet säger att enligt senaste tillgängliga uppgifter skulle stängningen i hälften av fallen bero på andra orsaker än personalbristen. En undersökning som gjordes 1965 — om jag inte minns fel — visade emellertid att i fråga om drygt två tredjedelar av det totala antalet stängda lasarettsplatser hade stängningen sin huvudsakliga orsak i sjuksköterskebristen. Där har vi alltså tydligen delade meningar ännu så länge. I interpellationen har jag nämnt vårdplatserna på ett speciellt område, nämligen åldringssjukvårdens. De uppgifter som statsrådet lämnat är intressanta, men jag undrar ändå om jag inte har anledning vidhålla min uppfattning att platssituationen där är svår och kommer att bli än kännbarare om vi inte kan åstadkomma relativt snabba förbättringar. Antalet åldringar växer nämligen ganska fort. Man räknar med att ökningen är ungefär 20 000—25 000 om året, alltså människor som fyllt 67 år. Eftersom sjukvårdsbehovet är olika i olika åldersgrupper och mycket större i högre åldersgrupper, så kommer den stora ökningen av antalet äldre att få mycket betydande återverkningar på åldringssjukvården, Läkarprognosutredningen har beräknat att sjukvårdsbehovet hos en 70-åring är ungefär fyra gånger så stort som i åldrarna under 30 år. Det är därför som jag tror att det behövs särskilda ansträngningar även på detta område för att kunna svara mot framtida behov. I interpellationen hade jag framfört ett antal punkter rörande åtgärder som kunde bidra till att — i kombination med varandra — medföra förbättringar. Med anledning av detta har statsrådet i senare delen av sitt svar omvittnat hur väl samordnad och fast planerad utvecklingen är på vårdområdena. Jag vill instämma i socialministerns förhoppning att de åtgärder han nämner skall ge resultat, men jag är kanske inte lika säker på att det blir tillfredsställande resultat och att planering och samordning är tillräckligt bra. Jag skall inte trötta statsrådet med ytterligare argumentation utan nöja mig med att läsa upp några meningar ur en starkt kritisk artikel om hälsooch sjukvårdens planering som sjukvårdsdirektören Gunnar Demitz-Helin nyligen skrivit i Landstingens tidskrift. Han skriver där bl.a.: »Hittills har utvecklingen inom hälsooch sjukvården i alltför stor utsträckning präglats av en kortsiktig planering för att tillfredsställa i dubbel mening röststarka, lokala intressen. Detta har medfört att sjukhus och specialkliniker anordnats på orter eller vid sjukhus där de inte kunnat utnyttjas på ett rationellt sätt. Splittringen av resurserna har medfört att andra viktiga områden av hälsooch sjukvården inte har kunnat tillgodoses.» Jag tycker inte att det uttalandet vittnar om att det är så tillfredsställande planerat och samordnat som man får intryck av när man hör statsrådets svar.

Andra utredningar och samordningar måste till. »De ständigt växande sjukvårdsköerna», talar sjukvårdsdirektören om, och han torde onekligen också ha en viss erfarenhet av sjukvården. Det stämmer inte riktigt med statsrådets uppfattning att det mesta är bra på området. Samma dag som jag framställde min interpellation talade statsrådet Aspling i Malmö om att det inte finns någon kris inom sjukvården. Jag förmodar att hundratusentals människor reagerade inför denna försäkran. Tillräckligt många har haft personliga erfarenheter av svårigheterna att få vårdplats, att tillräckligt många har haft anhöriga som de har sett vänta och försämras före intagningen. Det finns tillräckligt många vittnen med egna erfarenheter för att en bevisning av läget skall anses fullt betryggad. De kan vittna om den kris som statsrådet Aspling förnekar. Endast några veckor efter detta uttalande sände TV en serie interiörer från mentalsjukvården, bilder som tagits på olika sjukhus i landet, intervjuer med läkare, sjukvårdspersonal och patienter. Alla vittnade med en mun om den hemska situationen att den som en gång blivit patient får gå där i sin andliga isolering utan närmare kontakt med dem som skulle göra honom frisk. Såväl läkare som sköterskor beklagade detta och erkände att den personliga kontakten med patienterna, lyssnandet, samtalen — denna utomordentliga terapi vid sidan av den medicinska behandlingen — hade de inte tid att ge patienterna. Varför? Jo, därför att det fanns för få läkare och för få sköterskor. Det var alltså brist på personal. Det var ett upprörande vittnesbörd, tyckte jag när jag såg det, om en situation som innebär en kris för de patienter som kommer in på sjukhus, en kris för de patienter som måste stå på väntelistan under långa perioder därför att de inte kan komma in, samt en kris för den personal som skall tjänstgöra i denna situation. Med bästa vilja, herr statsråd, kan jag inte finna något reellt samband mellan statsrådets ord i Malmö, att det inte finns någon kris på vårdområdet, och det vittnesbörd som televisionen i denna fråga har lämnat Sveriges folk.

Herr talman! Jag skulle vilja belysa det problem som vi behandlar med några siffror, som visar, hur vi har det inom det sjukvårdsområde, där jag själv sitter med i sjukvårdsstyrelsen, nämligen i Malmöhus läns landsting. Vi har det besvärligt och har haft det besvärligt i många år på de perifera lasaretten, särskilt på Ystads lasarett och Hörby lasarett, men även på hemmen för långtidssjuka. Där har vi långa tider varit tvingade att hålla flera avdelningar stängda på grund av personalbrist, främst då brist på sjuksköterskor. Under den senaste tiden har vi haft det synnerligen svårt — vi har helt enkelt inte vetat var vi skulle göra av de långtidssjuka på de avdelningar som vi måst stänga. Vid Hörby lasarett har det länge varit särskilt bekymmersamt, en medverkande orsak till att vi beslutat att lägga ner lasarettet som sådant. Men trots dessa svårigheter, har det ändock varit ännu värre vid regionsjukhuset, alltså vid Lunds lasarett. Kammaren minns kanske att vi i början på 1960-talet hade betydande besvärligheter. Tyvärr blev lasarettet då misskänt i landet på grund av dessa svårigheter. Sedan byggdes emellertid en rad nya personalbostäder där, vilket förbättrade situationen väsentligt. Det t.o.m. förbättrade situationen så väsentligt att år 1963 enligt direktionens årsberättelee en så hög siffra som 79 procent av totalantalet vårdplatser enligt medicinalstyrelsens officiella statistik kunde beläggas, räknat genomsnittligt under året. Emellertid sjönk denna siffra 1964 till 74 procent och 1965, enligt direktionens årsberättelse, till 69 procent. Blott ett år tidigare, i början av 1960 talet — jag tror det var 1961 — hade vi haft en lika låg beläggningssiffra. Detta är ju långt ifrån tillfredsställande. Det betyder att genomsnittligt under år 1965 på detta lasarett mer än 500 platser varit stängda och inte kunnat användas, väsentligen till följd av personalbrist. Just sjuksköterskebristen var allra värst. Vi hade också brist på undersköterskor men inte i samma utsträckning som på sjuksköterskor. Vi har försökt göra vad vi kunnat för att förbättra bostäderna och andra villkor för sjuksköterskorna, såsom arbetstider, barndaghem m.m., men det är ett grundväsentligt fel som förorsakar det bekymmersamma läget. Detta är att vi fortfarande utbildar alldeles för få sjuksköterskor i landet. Redan omkring år 1960 fastställdes av en undersökning att minst cirka 4000 sjuksköterskor borde nyutbildas om året inom landet för att vi efter 15 år skulle kunna nöjaktigt eliminera sjuksköterskebristen — detta med tanke på att man dessutom även skulle utbilda radioterapiassistenter, operationsassistenter, laboratriser och alla dessa andra nya yrkeskategorier som skulle hjälpa till att avlasta en mängd arbete från sjuksköterskorna. Skulle vi inte göra så, skulle ännu fler behöva utbildas. Nu utbildas årligen, som vi vet, ungefär 2 500 sköterskor — i år utexamineras 2400, om jag inte misstar mig. Vi har fortfarande en alldeles för liten intagningskapacitet på våra sjuksköterskeskolor. Det intressanta är att det är storstäderna som syndar mest i detta avseende. Storsynderskan heter Stockholm. Detta gör att vi får det besvärligt, även i många landsting, som utbildar mer personal än de behöver, som man gör i Norrland. Men när storstäderna syndar på detta sätt och söker dra till sig sjuksköterskor, som utbildas på annat håll, kan resultatet inte bli annat än otillfredsställande. Vi måste söka få bukt med dessa svårigheter, helt enkelt därför att behovet av sjukvård ökar — herr Lundström har redan berört detta. Vi får en alltmer förändrad ålderssammansättning av befolkningen, och vi vet att de gamla över 70 år inte bara behöver tre och fyra gånger så mycket sjukvård som de som är i 15—20-årsåldern, utan de behöver nästan tio gånger så mycket sluten sjukvård som de unga. Detta gör att sjukvårdsbehovskurvan genom den för ändrade befolkningspyramiden stiger. Bara för tio år sedan räknade vi med att cirka 44 promille av antalet personer över 70 år skulle behöva ha långtidsvård. I dag har vi kommit till högre siffror, och en del räknar med en siffra på ända upp till 84 promille — jag tror att det är Stockholm som räknar med denna siffra. Detta beror helt enkelt på att vi har fått många fler mycket gamla — och dessa behöver sjukvård i än större utsträckning. Det är därför ännu mer angeläget att ytterligare åtgärder vidtas, ty situationen försämras. Den får inte försämras, vi måste tvärtom på något sätt söka få den förbättrad. Vi har nyligen i mitt landsting gjort en utredning över behovet av långtidsvård i landstinget, och vi har där kommit fram till rent skrämmande siffror. Vi behöver bygga ut vården till det dubbla under de närmaste tio åren. Varifrån skall vi då ta all personal? Om två år, år 1968, skall vi ta inom regionsjukhuset i Lund det nya blocket i anspråk. Direktionen har här först begärt för detta ca 400 nya tjänster av sjuksköterskor, undersköterskor, assistenter och biträden av olika slag. Sedan har direktionen fått lov att pruta på sina anspråk, men det rör sig dock om ett par hundra nya tjänster. Varifrån skall vi få den personalen? Hur skall vi kunna öppna det nya blocket 1968? När vi skulle öppna den första delen av detta block i början av 1960 talet, blev vi försinkade tre kvarts år, då vi inte hade någon personal. Det är synnerligen viktigt, att allt sjukhusbyggande planeras parallellt med planering av personalbehovet, ty personal skapas inte på en dag. När vi planerar våra stora sjukhusbyggen, måste vi samtidigt tänka på att när byggnaderna står färdiga skall personalen finnas färdigutbildad. Jag har utomlands på flera ställen upplevt att det första man gör, när man bygger ett stort sjukhus, är att bygga en sjuksköterskeskola. Man beräknar att först då denna varit fär dig i tre år, skall sjukhusbygget också vara färdigt — det är det rätta sättet. Man skall inte börja tänka på sjuksköterskeskolan först när sjukhusbygget blivit färdigt. Jag vill gärna ha sagt dessa ord som maning till eftertanke, ty det är ett synnerligen besvärligt problem som det här är fråga om. Vi får hjälpas åt allesammans. Det allra viktigaste är god samordning mellan utbyggnaden av våra sjukhus och utbyggnaden av personalutbildningen.

Herr talman! En kort kommentar till herr Edström! Han målade egentligen en mörk bild av läget i Malmöhus län.

Man kan ju inte ha hamnat i denna svåra situation, enligt herr Edström, utan att ändå i förväg kunnat veta något om utvecklingen. Jag skulle vilja göra det tillägget att det nog hade varit intressant att få litet mer vetskap dels om hur läget har varit och dels om vilka konkreta planer som föreligger i Malmöhus län. Såvitt jag förstår är aktiviteten där utomordentligt stor. Men jag skall inte ta upp detta. Det är sjukvårdshuvudmannen i Malmöhus län som har ansvaret, och såvitt jag förstår är aktiviteten på alla dessa avsnitt utomordentligt stor. Herr talman! Till herr Lundström vill jag säga att jag beklagar att han fick mitt svar så sent i går. Han har haft kort tid att läsa på. Jag fick en känsla av detta när jag lyssnade på honom. Jag gjorde stora ansträngningar att finna herr Lundström i går för att han så snabbt som möjligt skulle få svaret. Efter denna debatt kan kanske herr Lund ström få tillfälle att läsa svaret mera grundligt, och vi kan måhända återkomma till dessa frågor. Herr talman! Jag vill ändå göra en del kommentarer till herr Lundströms inlägg utan att därmed trötta kammaren alltför mycket. Jag observerade att herr Lundström gjorde gällande att jag i mitt anförande på något sätt med resignation hade talat om planeringen av utbildningens utbyggnad. Jag vet inte om mitt tonläge möjligen kan ha varit för lågt, så att herr Lundström inte hörde vad jag sade. Jag vill gärna till protokollet läsa in följande: >Under de närmaste tre åren kommer vi enligt medicinalstyrelsens uppskattningar att få ett nettotillskott av drygt 1000 heltidstjänstgörande läkare. Därefter bör verkningarna av den kraftigt ökade läkarutbildningen göra sig än mera gällande. Denna utbildning fördubblas successivt under 1960-talet — mot ett årligt intag av medicinare på cirka 450 vid decenniets början svarar drygt 900 om några år. I nettotillskottet av drygt 1 000 läkare under de närmaste åren ingår sammanlagt cirka 200 utländska läkare. Åtgärder har vidtagits och andra förbereds för att öka detta antal genom att i ännu större omfattning ta emot läkare med utländsk examen.» Detta om läkarna. Jag pekade på att »antalet sjuksköterskor som arbetar i sitt yrke helt eller delvis har ökat från mindre än 20 000 till över 25 000 mellan 1960 och 1965. I år examineras cirka 2 400 sjuksköterskor. En uppfattning om intensiteten i vårdyrkesutbildningen får man genom uppgiften att landstingen och storstäderna läsåret 1965/66 utbildade över 10 000 sjuksköterskor, assistenter, undersköterskor och sjukvårdsbiträden.

dyl., är mellan 96 och 97 procent av alla vårdplatser inom kroppssjukvården tillgängliga för beläggning. Det var typiskt för herr Lundströms sätt att argumentera, när han berörde den utomordentligt viktiga åldringsvården och sade att vi på detta område verkligen måste ta krafttag. Jag håller med honom om detta, det är ju vad vi gör. Herr Lundström såg väldigt pessimistiskt på situationen och sade att om man inte kan åstadkomma en relativt snabb förbättring är läget oroande. I mitt interpellationssvar, herr talman, har jag ägnat flera sidor åt just de insatser som i dag göres på detta viktiga område.

Detta finns redovisat i mitt svar. Sin första insats av verklig betydelse för sjukvårdens utveckling gjorde socialdepartementets sjukvårdsdelegation i våras i samband med att sjukvårdsinrättningar innefattades i byggnadsregleringen. Delegationen fick då i uppdrag av regeringen att verkställa en prioritering av byggandet inom sjukvårdens område. I maj fastställde delegationen de principer som medicinalstyrelsen skall följa, när den bedömer ansökningar om igångsättningstillstånd för nya sjukvårdsanstalter. Delegationens beslut var enhälligt och innebar att det fortsatta byggandet för sjukvård i första hand skall omfatta anläggningar för långtidsvård och kliniker för läkarutbildning. Resultatet av detta ställningstagande kan nu avläsas. På grund av uppgifter från sjukvårdens huvudmän har medicinalstyrelsen gjort upp förteckningar på de byggen som med tillämpning av sjukvårdsdelegationens riktlinjer skall startas under tiden fram till utgången av 1967. Inom kroppssjukvården består investeringarna till cirka 60 procent av nya sjukhem m.m. för långtidsvård, cirka 25 procent av nya kliniker o. dyl. vid universitetssjukhusen, medan cirka 15 procent gäller lasarett och andra sjukvårdsbyggen. Jag har till denna debatt velat foga även detta påpekande för att visa hur direkt ansträngningarna sätts in på åldringsvården och åldringssjukvårdens utbyggande. Herr Lundström läste ju upp ett citat ur en artikel av herr Demitz-Helin, men jag vill hänvisa till en replik som följde i ett påföljande nummer — om jag inte minns fel — av landstingsdirektören L. Gothard Nilsson. Man kan ha olika värderingar i denna fråga. Herr Lundström tog upp en serie televisionsprogram angående vår mentalsjukvåd. Jag skall inte diskutera televisionens sätt att presentera olika delar av svensk sjukvård. I den avslutande debatten fäste jag mig vid att landstingsdirektören Bengt Olsson gjorde ett påpekande, som nog var motiverat — att man kan skildra saker på olika sätt. Man kan stanna enbart vid den mörka sidan, så att säga koncentrera uppmärksamheten dit. Då blir bilden mörk och man utesluter helt enkelt det som är positivt och ljusare. Men, herr talman, att jag nämner detta beror på att även jag anser, att visst kan man önska mycket mera på detta viktiga område. Vi skall inte glömma bort att på få områden inom svensk sjukvård har så mycket av förnyelse ägt rum som inom mentalsjukvården. Jag hade, herr talman, anledning att i proposition nr 64 göra ett påpekande beträffande personalsituationen. Jag ber att få citera: »De senare åren har tillkommit sammanlagt cirka 3900 nya vårdplatser, varav drygt hälften som ersättning för äldre vårdplatser. Totalt finns cirka 22700 vårdplatser vid 24 sjukhus. På personalsidan har avsevärda förstärkningar ägt rum i fråga om all slags vårdpersonal. Under de fem senaste åren har sålunda antalet tjänster ökat med cirka 2 100 till cirka 13 000. Läkartjänsterna har sedan år 1961 ökat med 61 till 343, vilket innebär en ökning med cirka 20 procent. Samtidigt har vakanserna ökat med cirka 5 procent. Antalet verksamma läkare vid mentalsjukhusen har således stigit. I oktober 1965 var 143 av 150 tjänster som överläkare och biträdande överläkare besatta med ordinarie innehavare eller vikarie. Av Övriga 193 läkartjänster — främst underläkartjänster — var 117 besatta. I sammanhanget kan nämnas att storstädernas mentalsjukhus i oktober 1963 hade totalt 105 läkartjänster, av vilka 104 uppehölls. Huvudparten av den övriga vårdpersonalen utgörs av skötare. För denna personalgrupp finns sedan 1956 en i det närmaste tvåårig grundutbildning med en årlig utbildningskapacitet av cirka 600 elever. För att erhålla tjänst som överskötare eller förste skötare krävs numera i princip sjuksköterskeutbildning med specialutbildning i mentalsjukvård. Av cirka 8 900 tjänster för skötarpersonal var cirka 96 procent besatta i oktober 19635.» Herr talman! Jag skall stanna här. Jag skall göra det med att stryka under ett par ord i herr Lundströms anförande. Han pekade på att om en direkt akut brist på personal uppstår på en avdelning kan det skapa bekymmer när det gäller rekryteringen, om jag förstod honom rätt, ty det kan skapa oro och ängslan för att arbetsbördan blir för stor. Herr Lundström anklagade väl på sitt sätt mig för att jag skulle ha sagt att allt är bra inom svensk sjukvård. Jag har uppehållit mig vid dessa frågor i några tal under hösten. Jag gjorde det vid invigningen av medicinbyggnaden vid Malmö allmänna sjukhus i oktober. Jag sade där: »I diskussionen och debatten om svensk sjukvård möter vi ibland ordet ”vårdkris”. Detta kan lätt leda till den föreställningen att den svenska sjukvården befinner sig i ett mer eller mindre krisartat tillstånd.

Jag har sagt, och jag upprepar, att lokala svårigheter förekommer och att de kan vara mycket stora på sina håll. De kan dock inte berättiga folkpartiet att misstänkliggöra vår sjukvård i dess helhet. Folkpartiet försöker ju få människor att tro att vår sjukvård egentligen är ett försummat för att inte säga ett försumpat område. Jag skulle här vilja knyta an till vad herr Lundström förut sade om riskerna då det gäller människors uppfattning om och inställning till sjukvård. Förstår man inte inom folkpartiet att man begår orättvisor mot kommunalmän i hundratal för att inte säga tusental, vilka energiskt och hängivet ägnar tid och krafter åt att bygga ut sjukvården, var och en inom sitt område. Man begår inom folkpartiet enligt mitt sätt att se orättvisor även mot sjukvårdspersonalen, våra mer än 100 000 anställda inom sjukvården, vilka skickligt och många gånger utan tanke på egen bekvämlighet gör stora insatser. Med den verksamhet som folkpartiet här bedriver, herr Lundström, försvåras möjligheterna att rekrytera personal till sjukvården. Herr Lundström har på sitt sätt i dag indirekt bekräftat detta. Han försöker utnyttja problem och svårigheter på detta mycket stora fält till en svartmålning av hela den svenska sjukvården, vilket skapar ängslan och oro hos många människor. Jag har bekämpat folkpartiets ohöljda försök att framställa vår sjukvård såsom en permanent krisföreteelse och, herr talman, det kommer jag att fortsätta med.

Herr talman! Jag begärde ordet, när statsrådet frågade mig varför jag inte kom med dessa varnande ord för tio år sedan. Jag vill då nämna för statsrådet att jag redan år 1955 tillsammans med landstingsmannen Torsten Andrée var uppe hos medicinalstyrelsen och begärde en väsentlig utbyggnad av vår sjuksköterskeskola där nere, ty vi fruktade att det skulle bli på det här sättet. Vi fick emellertid avslag. Det ansågs då ej behövligt att genomföra den begärda utbyggnaden av vår skola. Redan i slutet av 1950-talet nämnde jag om dessa saker här i riksdagen. På Socialinstitutet i Lund hade vi då gjort en utredning som resulterade i att vi, om sjuksköterskebristen skulle kunna avskaffas till år 1975, årligen på våra sjuksköterskeskolor i landet behövde ta in åtminstone 4 000 elever. Så har ej skett. Intagningen har emellertid ökats. Problemet behandlades då i en debatt med statsrådet Rune Johansson, På den tiden utexaminerades bara 1 600—1 700 sjuksköterskor årligen, medan siffran nu är 2 400. Det är en väsentlig förbättring, men utbyggnaden har dock gått alldeles för långsamt. Vi kan cemellertid inte skylla på varandra, vi har gemensamt ansvar. Jag har något litet talat om förhållandena i Malmöhus län, ty dem känner jag väl till. Jag vill dock inte att kammaren skall fatta det så att förhållandena där skulle vara särskilt besvärliga; de är säkerligen minst lika besvärliga på många andra håll inom landet. I våra storstäder, inte minst Stockholm, är enligt min uppfattning det allra sämst. Jag vill även understryka att vi har åstadkommit många aktiviteter inom Malmöhus läns landsting för att förbättra situationen. Vi har gjort vad vi har kunnat för att bygga ut våra skolor, vi har ökat intagningen betydligt. Sjuksköterskorna är dock inte livegna. De som utbildas på det ena hållet kan ju sedan söka tjänster över hela landet. Det är inte en fråga bara för de lokala huvudmännen. Skall frågan kunna lösas måste man åstadkomma en samordning, som medför en ökad intagning och bättre utbildning överallt inom landet, vilket också är skälet till att ärendet är uppe i riksdagen. Jag står tvivlande till de statistiska uppgifterna att 96—97 procent av de tillgängliga vårdplatserna nyligen verkligen skulle vara utnyttjade, så att storleken av de avdelningar som är stängda på grund av sjuksköterskebrist inte skulle vara större. Jag är mycket skep : tisk, Statistik kan användas på många olika sätt. Även vi har fått höra siffror från Malmöhus län, vilka direkt, om man bara får veta vad siffrorna gäller, kan desavueras — även om de kommer från kungliga medicinalstyrelsen. Jag vill understryka att jag visst inte betvivlar statsrådets intresse. Tvärtom, jag tror att statsrådet har ett mycket 1evande intresse för detta, och det är vi mycket tacksamma för. De ord jag här har yttrat är inte menade som någon kritik, utan meningen är att mana till eftertanke. Vi behöver stimulera till nya tag, och det går helt enkelt inte utan en mera utökad utbildning av sjukvårdspersonal. Jag har sett mycket sjukvård i många länder, och jag vet att den svenska sjukvården står mycket högt. Jag anser emellertid att när vi har lagt ner så kolossala insatser i sjukhusbyggnader, så får inte en stor del av dessa nya fina kliniker stå stängda på grund av sjuksköterskebrist. Jag påminner om att thoraxkliniken i Stockholm, som blev färdig i mitten av 1950-talet, ännu inte kunnat fullt utnyttjas av denna orsak. Det har gällt i över ett årtionde.

Herr talman! I en replik till herr Edström ställde statsrådet frågan om vad som hade sagts för tio år sedan och vilka varningar som då hade framställts. Jag har nu fått ett betyg på att folkpartiet med sina anmärkningar bara vill skada sjukvården, vilket jag noterar, dock icke som något särskilt hövligt omdöme. Folkpartiet har ju de senaste tio å femton åren i olika sammanhang velat arbeta för en kraftigare satsning på samhällets vårdtjänst. Redan 1951 — det är alltså inte bara tio år sedan — föreslogs från folkpartihåll att regeringen skulle framlägga en tioårsplan för upprustning av eftersatta sociala vårdområden. Statsutskottet fann då att samtliga vårdområden som berördes i motionen, t.ex. mentalsjukvården, var under utredning och att man därför inte behövde beakta motionen. Åtta år senare räknades emellertid alla de i motionen berörda områdena fortfarande till de eftersatta, och då återkom folkpartiet med en motion, där man begärde en plan för den fortsatta reformpolitiken i fråga om dessa eftersatta krav. Så har det varit hela tiden. Vi kan inte rå för att vi anser det nödvändigt att understryka att det finns sådant som inte är tillfredsställande och som är nödvändigt att försöka få dem som makten har att inse att det kanske ändå behövs extra åtgärder utöver dem som är i gång. Jag skall inte uppehålla mig vid de många detaljer som jag skulle ha önskat beröra, ty den här debatten har dragit nog långt ut på tiden ändå, men jag vill säga att det ju är på de >mörka» områdena, de som inte är tillfredsställande, som man vill åstadkomma förbättringar. Jag protesterar bestämt mot det patetiska försöket från statsrådets sida att spela ut vårdpersonal, kommunalmän o.s.v. mot dem som gör sådana anmärkningar och påpekanden. De som arbetar i sjukvården — ofta på underbemannade tjänster — gör ett arbete som är utomordentligt, och ingen skulle kanske hellre än de se att här kunde åstadkommas = personalförstärkningar. Det är inte heller mot kommunalmännen som jag har riktat kritik. Vad jag har kritiserat är den statliga ledningen och samordningen på olika områden, som jag tycker har varit otillfredsställande. Jag tycker inte att det är oriktigt att kritisera utan att samtidigt räkna upp också de ljusa sidorna, som alla är till freds med, Jag instämmer med herr Edströms och statsrådets eget uttalande om att den svenska sjukvården är utomordentlig i och för sig. Men den uppvisar också brister, och den som har den uppfattningen och är riksdagsman har väl i alla fall skyldighet att föra dessa problem på tal. Detta bör inte mötas av beskyllningar för att man skadar sjukvården utan möjligen med uppgiften att man från statsmaktens sida har gjort vad man tror har varit möjligt och en försäkran, att kan man göra mera, skall man göra detta i samverkan mellan olika parter. Nu menar alltså herr Aspling att man inte skall göra sådana påpekanden här i riksdagen — det skulle skada! Hysch, hysch är tydligen ett slags ledstjärna för honom — följs den slipper man ju kritik. Man slipper också ifrån att strålkastareljuset då och då riktas mot de försummelser eller den långhalning som under årens lopp har bidragit till att det uppstått sjukvårdsköer. Herr talman! Jag finner därför att vi har all anledning att hålla på vår rätt och skyldighet att göra dessa påpekanden utan att därmed behöva bli beskyllda för att vilja komma åt den svenska sjukvården.

Herr talman! Ja, herr Lundström, det är nog ingen som önskar någon form av hysch-hysch på detta område, men jag måste helt och hållet instämma med statsrådet Aspling när han säger att det som nu gjorts från folkpartiets sida härvidlag har i allra högsta grad bidragit till att skada sjukvården. Jag behöver bara erinra om den skrift som man skickade ut under valrörelsen — »Medicin mot vårdkrisen> — och de affischer som sattes upp i det sammanhanget för att visa hur man från folkpartiets sida bara av rent partitaktiskt nit har försökt måla en skrämmande bild av vår sjukvård. Jag tänker ingalunda säga att allting är gott och väl inom sjukvården. Självklart har vi utomordentligt stora svårigheter att brottas med i många sammanhang. Men när man läser >Medicin mot vårdkriseny — där fyra läkare, några rätt framstående, medarbetar: andra kammarens förste vice talman Bertil von Friesen, docent Bengt Jonsson vid Danderyds sjukhus, överläkare Nils-Brage Nordlander vid Ulleråkers sjukhus och med. kand. Gösta Ahlmark, Stockholm — finner man att den i och för sig inte är något annat än en kartläggning över de aktuella problemen, så som här har sagts. Och det som väl skall vara rekommendationer för folkpartiets framtida handlande är helt enkelt ett uppkok på allt man har aktualiserat från landstingshåll och redan är i färd med att ordna. Jag tycker liksom herr statsrådet att herr Lundström i övrigt på ett mycket bra sätt gjorde klart vilken skada det vållar när man på detta sätt ger en vrångbild av sjukvården. Och härvidlag har våra massmedia, såväl tidningar som TV och radio, försökt att bidra på olika sätt. Vi behöver bara tänka på de s.k. sommarstängningarna, hur det slås upp som någonting alldeles märkvärdigt när ett sjukhus stänger vissa avdelningar på sommaren. Tidningsmän brukar säga att om en hund biter en karl så är det ingen nyhet, men om karlen biter en hund så är det en verklig nyhet. Jag vill vända på detta och säga, när man finner dessa sommarstängningar så märkvärdiga, att det i vissa sammanhang skulle vara betydligt större skäl att påtala om stängningar inte förekom. När man använder statistik så som herr Lundström här gjorde, då känner man inte alls till förhållandena; det går inte att utnyttja statistiken på ett sådant sätt. På våra kvinnokliniker finns det exempelvis under vissa tider en överbeläggning på upp till 110 å 120 procent. Vad beror det på? Jo, helt enkelt på att »midsommarbarnen» av naturliga skäl råkar komma under mars och april månader och att det till följd därav blir ett extra tillflöde till våra kvinnokliniker.

Det vore ju rena rama vanvettet att förfara på det sättet. Nu har vi kommit i en situation då förhållandet är detsamma under jultiden. Inte är det väl några människor — om det inte är absolut nödvändigt — som vill vistas på sjukhuset under tiden från jul och fram till trettondagen. Därför har vi omfattande stängningar också under den tiden, vilket är alldeles riktigt. Tendensen börjar bli densamma även under påskledigheten. Allt fler och fler människor tar ut sin semester under påskledigheten, och det blir därför naturligt att stänga även under den tiden. Vi vet att det finns säsongvariationer inom sjukvården, och därför blir det toppar vid vissa tillfällen och vågdalar vid andra tillfällen. Herr Lundström talar om den situation som har uppkommit och säger att folkpartiet har varit så utomordentligt förutseende att man redan år 1951 påtalade dessa förhållanden. Jag måste säga att man inom folkpartiet visar en underbar visionär förmåga att se framåt när det gäller sjukvårdens utveckling. Det är väl på få områden som utvecklingen har varit så utomordentligt dynamisk som inom vår sjukvård. Av naturliga skäl vill jag ta ännu ett exempel från Västmanlands län. År 1945 fanns vid det lasarett som hade byggts år 1928 i Västerås icke några specialavdelningar. Det fanns en invärtes medicinsk avdelning, en kirurgisk klinik och en röntgenavdelning. År 1946 tillkom den första specialiteten, nämligen ögonläkartjänst. I dag finns det 16 olika specialiteter, och utvecklingen har naturligtvis varit densamma inom alla landstingsområden; det är inte någon skillnad i det avseendet.

Alla dessa operationer är oerhört personalkrävande. Jag behöver bara erinra om den operation som utfördes av professor Skoog i Uppsala för några år sedan då han försökte att rädda handen på en arbetare från norra Uppland genom att sy fast den igen och försöka inpassa alla nervtrådar o. s. v. Det meddelades då i tidningar och i TV att fem läkare arbetat praktiskt taget hela dagen med den operationen, förutom naturligtvis en mängd annan personal. Detta in nebär givetvis oerhört starka krav på personalen. Det är självfallet i allra högsta grad önskvärt att försök av detta slag görs för att hjälpa människor i olika avseenden. Men det är klart att med de resurser som vi har kan det hända att andra, också viktiga, saker får lov att stå tillbaka i detta sammanhang. När det nu talas om personalfrågorna här tycker jag att herr Edström har mycket fördelaktigt skilt sig från herr Lundström. Denne har i sitt anförande praktiskt taget inte kommit med något av värde, medan herr Edström verkligen försökt sätta fingret på någon öm punkt. Det gäller framför allt sjuksköterskeutbildningen. Jag vill säga till herr Lundström att hela kritiken från folkpartihåll har fått en fullständigt felaktig inriktning. Det är inte riktigt att angripa statsrådet, regeringen och statsmakterna i övrigt när det gäller dessa saker, ty en hel del av dessa försummelser ligger på det lokala planet, hos sjukvårdshuvudmännen, det skall vi inte bestrida. Herr Edström säger också att framför allt Stockholms stad har underlåtit att göra något för sjukvårdsutbildningen. Varför har man gjort det? Helt enkelt av det skälet att det inte för dem varit några besvärligheter tidigare. Landsorten har haft vänligheten att utbilda sjuksköterskor, och så har dessa tagit tjänst i Stockholm. Därför har man inte ansett sig behöva göra någonting i Stockholm. Och tyvärr, herr Edström, fortsätter man i viss mån att trampa i de hjulspåren än i dag. Går vi till sjuksköterskeskolan i Danderyd eller till Akademiska sjukhusets sjuksköterskeskola i Uppsala, som mer än fördubblat sin kapacitet, hittar vi anslag från Stockholms stads sjukvårdsstyrelse, där man säger att man skall ge 1000 kronor i premier till dem som kommer till Stockholm. Jag tycker att herr Lundström skall ta ett allvarligt samtal med sina partivänner i Stockholm och fråga om man verkligen skall förfara på det sättet. Det finns också anledning, herr Lundström, att se på andra landstingsområden som sitter med en verkligt stark borgerlig majoritet och undersöka om de verkligen gjort vad de borde göra i det här avseendet. Örebro läns landsting gjorde för några år sedan en utredning som klart och tydligt visade att insatserna från landstingshuvudmännen i fråga om sjuksköterskeutbildningen var högst varierande, men där naturligtvis Stockholms stad låg absolut sämst till — den saken är klar. Det gäller här alltså att utnyttja alla våra resurser, men vi måste också komma ihåg en annan sak. När herr Lundström i sin interpellation och man i denna skrift >»Medicin mot vårdkrisen> talar om att man årligen avvisar en hel del unga kvinnor som vill få sjuksköterskeutbildning, vill jag säga att det inte beror på brist på intresse att ge dem denna utbildning. Men för dem som sysslar med dessa saker förhåller det sig, som herr Lundström mycket väl förstår, på det sättet att man måste ha tillräcklig tillgång till praktikplatser för att utbildningen skall kunna verkställas, och det är inte möjligt att i alltför stor utsträckning begära att våra avdelningssköterskor skall ha elever av olika slag samtidigt som de har hand om vården av de sjuka. Därför är det angeläget att alla de sjukhus i landet som nu kan användas för sådan praktikundervisning också kommer ett användas härför och att sjukvårdshuvudmännen gör sin insats på detta fält. Man tar också här upp frågan om särbeskattningen. Det är en fullständigt felaktig propaganda från den borgerliga sidan när det heter att människorna nu har förlorat så mycket på sambeskattningen. Vi hade ett sammanträde med tretton icke yrkesverksamma sjuksköterskor i Västerås för att höra vad som var orsaken till att de inte ville komma tillbaka till sitt arbete. Då var det en av dem som talade om att hon för sin del bara arbetade så mycket att hon tjänade 2500 kronor om året. Hon är gift. Hon sade att dessa 2 500 kronor var skattefria, men det är de givetvis inte, eftersom de läggs tillsammans med makens inkomst. Men på det sättet har den borgerliga propagandan om sambeskattningen också varit ett hinder för att vi skulle få våra sjuksköterskor yrkesverksamma i fortsättningen. Vi måste också komma ihåg att denna personalbrist har mycket olika karaktär i olika län. Jag hörde från regionsjukvårdsnämnden i Uppsala att man vid Akademiska sjukhuset i och för sig inte har någon väsentlig brist på läkare eller sjuksköterskor, men man har desto svårare att få undersköterskor och sjukvårdsbiträden. För oss i andra landsting är det tvärtom så att vi inte har några större svårigheter att få undersköterskor och sjukvårdsbiträden, men vi har brist på läkare och på sjuksköterskor. När man från herr Lundströms och folkpartiets sida talar om bättre anställningsvillkor för denna personal, så är det riktigt som statsrådet säger att det inte är statsmakternas sak att fastställa lönerna. Men, mina vänner, kan vi om vi ser på medelinkomsten här i landet påstå att en nyutexaminerad sjuksköterska, som har en lön på 18000 kronor, kan betraktas såsom tillhörande ett låglöneyrke? Eller har vi rätt att säga att sjuksköterskor som under föregående år haft en medelinkomst på mellan 22000 och 25000 kronor — och som efter den senaste löneuppgörelsen sannolikt kommer att ligga mellan 25000 och 30000 kronor, varvid jag gärna och villigt erkänner att då ingår ersättning för obekväm arbetstid o. dyl. i denna lön — har en lön som på något sätt skulle vara avskräckande?

Men det har hittills personalorganisationen, Sjuksköterskeförbundet, satt sig emot. Förbundet menar att det uteslutande är utbildningen som skall vara avgörande för lönesättningen. Då hjälper det inte hur vi höjer lönerna, ty det är fullt mänskligt och naturligt att då kommer sjuksköterskorna att söka sig till de jobb som inte har de besvärligheter som just dessa grupper har. Herr Edström borde också ha kunnat hitta en annan grupp och en annan orsak som gör att vi har besvärligheter, och det är hans egen kår, alltså läkarkåren. Vi har ju en besvärlig läkarbrist, framför allt på de mindre lasaretten och främst på de odelade lasaretten, men också på vissa normallasarett som ligger ute i periferien. I och för sig är det väl också rätt mänskligt, ty läkarna gifter sig relativt tidigt. Deras hustrur har en utbildning som också gör att de vill ha en arbetsuppgift, och det är inte lätt att finna en sådan som passar dem i den mindre stad eller ort som maken skulle få plats på. Därför har vi en klar och tydlig tendens till att våra yngre läkare inte gärna vill flytta från de orter där undervisningssjukhusen är belägna. Därför har vi självfallet svårigheter i fråga om underläkarrekryteringen. Om det sedan skall lösas genom någon form av tjänsteplikt, vilket jag är absolut motståndare till, måste vi på något sätt hitta en utväg.

Man brukar säga, att ett mannaminne inte räcker längre än ett halvt år, och det är tydligen detta man här försöker ri da på. Man är införstådd med att människorna glömmer så lätt och därför kan man nu göra på detta sätt. Det är otvivelaktigt så att när vi diskuterat läkarutbildningen här i landet har Sveriges läkarförbund ständigt varit »Motvalls käring» och envist försökt hindra en utökning. Vi behöver bara erinra oss den tilltänkta importen av ett femtiotal österrikiska läkare, där Sveriges läkarförbund avstyrkte, och jag tror t.o.m. att man vid något tillfälle hänvisade till att det fanns risk för ett läkarproletariat här i landet om man skulle öka utbildningen alltför mycket eller importera utländska läkare. Det är denna mycket tvivelaktiga attityd som är bakgrunden till att vi i dag har alltför liten tillgång till läkare. Nu har statsmakterna beslutat om en väsentlig utökning, men det tar 6—7 år att utbilda en läkare och därför dröjer det länge innan det blir klart. Men, herr Edström, finns det inte också anledning att i Sveriges läkarförbund ta upp en allvarlig diskussion om en solidarisk lönepolitik? Vi har i dag väsentliga svårigheter att få läkare till mentalsjukvården och att få narkosläkare, som är absolut nödvändiga för att vi skall kunna använda oss av de möjligheter som de medicinska framstegen ger. Vad är det som gör att vi inte kan få rekrytering till de tjänsterna? Det är uteslutande den mycket underliga form av ersättning till läkarna, som vi har här i landet. Den är säkerligen historiskt betingad, herr Edström, därför att de gamla, snåla kommunalmännen sannolikt tyckte att det var väldigt bra att ge läkaren på lasarettet en liten slant som fast lön och sedan fick han skaffa sig den övriga försörjningen genom patienterna. På så sätt har säkert detta lönesystem tillskapats. Men i dag medför det denna utomordentligt stora snedvridning när det gäller rekrytering inom läkarvården, och det uppstår flaskhalsar som gör att verksamheten i sin helhet har lätt för att stanna upp. Därvidlag måste vi få en förbättring till stånd. Dessa stora avvikelser i inkomsterna kan inte vara naturliga. Exempelvis kan en ganska nybliven underläkare tjäna ungefär 100 000 kronor om han råkat hamna på en disciplin som ger god inkomst. Här är också att märka, att den något underliga diskussion som förekommit i press, radio och TV beträffande medicinalstyrelsens ersättning till sin generaldirektör och medicinalråden bottnar i dessa förhållanden. Det är väl rätt naturligt att det måste vara ytterst svårt att från ett lasarett få en välkvalificerad läkare som medicinalråd eller generaldirektör i medicinalstyrelsen, om han skall sitta med en avlöning på 70 000—30 000 kronor, medan hans egen underläkare kanske har en inkomst på cirka 100 000 kronor om året. Därför är det väl alldeles klart, att skall vi över huvud taget kunna få någon rätsida på detta problem, så måste vi få till stånd en förändring av ersättningsvillkoren som gör att det blir en jämnare utveckling av läkarnas inkomster, så att rekryteringen av läkare inte hindras på detta sätt. Herr talman! Detta var i stort sett vad jag vid detta tillfälle ville säga. Därutöver vill jag mycket varmt instämma i det sista, som herr Edström sade i sitt första anförande, att det här gäller för oss att försöka hjälpas åt. Framför allt måste sjukvårdshuvudmännen göra det ute i länen. Jag skulle gärna vilja ge herr Lundström det goda rådet att han tar och ser på de län där hans parti och övriga borgerliga partier har en mycket stark majoritet och tar reda på vad man gör där för att åstadkomma några resultat. Det förhåller sig inte på det sättet, att socialministern eller regeringen eller riksdagen förhindrar initiativ från huvudmännens sida. Jag skall bara ta ett enda exempel, herr Lundström, för att visa hur olika det kan vara och hur det kan variera i olika län. Folkpartiet — och för all del även centerpartiet — brukar varje år excellera i motioner som talar till förmån för hjälp åt handikappade människor. Det är inte någonting ont att säga om det; tvärtom finns det all anledning för oss att söka ge dem den hjälp de behöver. Men varför försöker man inte omsätta detta i praktiken? Man talar om vårdkris och om skyddade verkstäder, men hur ser den faktiska bilden ut i dag? Om vi tittar i Landstingsförbundets årsbok för 1966, så finner vi att driftkostnaderna för arbetsverkstäder och våra skyddade arbetsträningsverkstäder och skyddade verkstäder uppgått till 12726 000 kronor. Av detta betalar det län som jag representerar en fjärdedel, alltså 3 225 000 kronor. Men om vi ser på siffrorna för ett län, som i så hög grad har borgerlig majoritet som Skaraborgs län, vad blir driftkostnaderna för detta landsting? Det finns, som Nils Ferlin säger, »icke en rad i Clarté» om den saken — det finns icke en enda rad i årsboken heller. Det finns bara ett streck och så en hänvisning, som meddelar att bidrag utgår ur anslaget till utbildningsbidrag m.m. Om man ser efter hur stort detta utbildningsbidrag är, finner man att det är 50 000 kronor. Herr Lundström har en stor uppgift som missionär! Gå ut till folkpartigrupperna i de landsting som har en stark borgerlig majoritet och missionera i fortsättningen! Det rådet skulle jag vilja ge herr Lundström.

Herr talman! Jag kan ju inte gå in på alla de tillvitelser som här har riktats mot mig och mot folkpartiet. Låt mig bara säga, herr Söderberg, att vi inte har den uppfattningen i folkpartiet, att vi behöver tillfråga regeringen eller det socialdemokratiska partiet eller herr Söderberg om vilka synpunkter vi bör anlägga på dessa frågor — vi bildar oss en uppfattning själva. Sedan är det klart att herr Söderberg har rätt att anse, att vi har en felaktig mening. Men vi håller på vår uppfattning. Herr Söderberg erkänner ju att det inte var så dumt att vi för tio eller femton år sedan väckte motioner i vilka yrkades på förbättringar på olika vårdområden. Jag vet inte vad jag i övrigt skall säga — jag kan ju inte ta upp alla de detaljer som herr Söderberg dragit fram. Jag fäste mig emellertid särskilt vid en sak. Herr Söderberg säger att han har frågat ett antal icke verksamma sjuksköterskor om vad som skulle behövas för att de skulle gå ut i verksamhet inom sitt område. För några år sedan deltog jag i en mycket stor undersökning som arbetade på detta sätt. Jag måste medge att jag, när den var färdig, måste fråga mig vad som var den väsentliga orsaken till det negativa resultatet. Ett sjukhus skrev till ett stort antal icke verksamma sköterskor inom sjukhusområdet och frågade, om de ville komma tillbaka i tjänst, och man redogjorde för alla förmåner som detta skulle medföra och för hur man hade planerat inrättande av barndaghem o.s.v. I vissa avseenden var sva ret klart: det hela berodde på ekonomiska frågor; sjuksköterskorna tyckte att skatten tog för mycket. Vid den tiden var inte frågan om frivillig särbeskattning aktuell, men jag förmodar att de ekonomiska synpunkterna även i dag spelar en stor roll — det är ju många som inte kan tillgodogöra sig förmånerna av en frivillig särbeskattning. Spörsmålet om det s.k. förvärvsavdraget har däremot flera gånger varit uppe. Det har påpekats att en ökning av detta avdrag skulle ha särskilt stor betydelse för sjuksköterskorna, och jag tror att det är riktigt. Men i övrigt visade undersökningen att man inte fick någon klar bild av opinionen bland de gifta sköterskorna. En del lovade att komma i tjänst, men meddelade om någon tid att det blev svårigheter därför att de hade småbarn. Då svarade sjukhusledningen, att barnen kunde beredas plats på barndaghem och att vederbörande skulle få fria resor till arbetsplatsen o.s.v. Så kom efter någon tid ett nej i alla fall, där sköterskorna hänvisade till andra omständigheter. Min slutsats av detta var då — och det tror jag att jag motionerade om — att man skulle göra en stor sociologisk undersökning på detta område för att verkligen penetrera problemet som ju är mycket intressant. Jag är alltså inte beredd att säga exakt vad oviljan att gå i tjänst beror på, men jag tror att det finns alla skäl att verkligen försöka analysera hur man skall komma till rätta med detta problem, som vi dock alla är ense om existerar. Liksom herr Söderberg tror jag också att det i nuvarande läge är nödvändigt med en viss stängning av sjukhusavdelningar, just därför att det inte finns personal. Men jag tycker inte att det är bra att man måste företa stängningar, och där skiljer sig tydligen min och herr Söderbergs uppfattning. För övrigt må bara noteras, att när jag hörde herr Söderbergs långa och detaljrika anförande, kom jag till den slut satsen att han bekräftade att det förekommer brister. Det är det vi i folkpartiet har velat peka på! Vi ber inte om ursäkt för att vi inte har skaffat oss tillstånd av herr Söderberg eller av regeringen att göra detta.
Herr talman! Herr Edström nämnde att Läkarförbundets tidigare restriktiva inställning till intagning av medicine kandidater och import av utländska läkare låg långt tillbaka i tiden.

Men det finns ett förflutet, herr Edström, och man behöver inte gå 20 år tillbaka i tiden.

Läkarförbundet avstyrkte i sitt remissyttrande år 1961 att ett beslut skulle fattas om ökad intagning av medicine studerande på grundval av utredningens beräkningar. Svenska läkarsällskapet avvisade förslaget att utbilda svenska studenter vid utländska medicinska läroanstalter och var i övrigt synnerligen kritiskt mot väsentliga delar av utredningens betänkande. Läkarsällskapet framhöll, att Sverige hade ett större antal vårdplatser inom den slutna vården och sannolikt också större sjukvårdspersonal i förhållande till antalet invånare än flertalet andra länder, och ansåg att den standard utredningen genom sitt utvecklingsprogram avsåg att nå år 1970 respektive 1980 borde kunna ernås genom ett icke oväsentligt lägre antal läkare. Det var då, herr Edström. Jag noterar att man i dag möter en progressiv inställning från Läkarförbundet till dessa och andra liknande frågor. Även folkpartiets förflutna är ju intressant. Herr Lundström nämnde att man mycket tidigt var ute med förslag etc. Han nämnde årtalet 1951, då man begärde att regeringen skulle lägga fram en tioårsplan för upprustning av eftersatta sociala vårdområden. Bortsett från att förslaget — så långt jag har kunnat finna — faktiskt inte alls tog upp kroppssjukvården men däremot innefattade fångvården, så kan man väl säga att folkpartiet åtminstone till en del fick sin önskan uppfylld. År 1955 framlade nämligen arbetskraftsutredningen ett betänkande, som bl.a. rörde personalbehovet inom sjukvården. Betänkandet, som undertecknades av bl.a. folkpartiets sekreterare vid den tiden, herr Dahlén, angav i sin tioårsprognos ett läkarbehov för år 1965, som vi i dag i det närmaste har fyllt. Beträffande sjuksköterskorna ansåg herr Dahlén och de övriga utredarna att vi, med den utbildningskapacitet som gällde 1955, skulle ha ett överskott i dag på över 2 000 sjuksköterskor. Det är väl att anta att denna bedömning påverkade intagningen under de närmaste åren, till dess utvecklingen och verkligheten korrigerade prognoserna. Det kan också — jag vill gärna säga som en kuriositet — erinras om att Läkarförbundet i sitt remissyttrande på arbetskraftsutredningens betänkande gjorde en egen långtidsprognos, som föranledde Läkarförbundet att begära en omedelbar minskning av intagningen till de medicinska utbildningsanstalterna. Ja, det lönar sig naturligtvis inte mycket att diskutera det som har varit. Det gäller här naturligtvis i hög grad dagens problem och dagens uppgifter. Och jag vill gärna säga, att jag tycker herr Söderberg har gett en utomordentligt intressant och levande beskrivning av de problem som i dag möter en an svarig, aktiv ledamot av ett landsting, d. v. s. en huvudman på sjukvårdens område. Jag vill gärna ha noterat detta. Jag tror att det för många av oss var av stort värde att här få lyssna på en skildring, som rörde sig i den verklighet där vi befinner oss. Herr Lundström — och jag skall stanna med det, herr talman — anmälde stark irritation över att jag bokstavligen skulle ha nekat honom att kritisera. Nej, herr Lundström! Vi lever i ett gammalt demokratiskt, parlamentariskt samhälle. Att kritisera är oppositionens uppgift. Men man kan väl ändå, herr Lundström, få ha en personlig uppfattning hur en opposition bedriver denna sin kritiska granskning och analys.

Detta menar jag är orättvist. Visst har herr Lundström rätt att göra påpekanden här, och det antar jag att han kommer att göra också i fortsättningen.

Herr talman! Diskussionen har blivit lång under denna fridens förmiddag, men det är ju också ett mycket väsentligt problem vi diskuterar, och jag tror att det finns stor anledning för oss att ägna tid och uppmärksamhet åt att få problemet belyst från olika sidor. Samtidigt tror jag att vi i dag inte är betjänta av att i alltför hög grad föröda våra krafter på att anklaga varandra. Det angelägnaste är väl nu att vi försöker resonera oss fram till lösningar på de problem, som vi brottas med, och ett avhjälpande av den kris som jag nog ändå för min del vill göra gällande råder på väsentliga områden inom sjukvården. Det innebär inte att jag tror att det egentligen ligger något fel i att försöka hålla diskussionen levande.

Jag skulle också vilja säga — kanske främst till herr Söderberg — att man inte har behövt vara utrustad med någon större profetisk begåvning för att förutse ungefär hur utvecklingen skulle bli inom sjukvårdens olika sektorer. Det har inte varit så svårt att förutse vart den medicinska och den övriga vetenskapliga forskningen skulle komma att leda oss och vad sjukkassereformerna skulle komma att betyda då det gäller anspråken på sjukvården i olika avseenden. Det hade väl inte heller behövts någon större visionär förmåga för att förutse de förändringar i befolkningspyramiden som skulle komma att inträffa i det här landet och de ökade anspråk som detta i sin tur skulle komma att innebära. Herr Edström har tidigare under debatten påpekat hur beho ven inom åldringsvården ständigt har ökat och att man på det området har att göra med ett klientel som kräver mångdubbelt större insatser både av materiella och personella resurser än på andra områden inom sjukvården. Det är klart att om det statistiska materialet behandlas på det sätt socialministern har gjort — och det är väl i och för sig inte direkt något fel i detta sätt att se på det — ter sig situationen kanske inte alltför avskräckande, men jag skulle vilja göra gällande att detta inte ger hela sanningen. Vi har här att göra med i varje fall lokala svårigheter som är mycket allvarliga. Jag ber att få peka på ett fall som jag väl känner till och som jag tycker kan vara rätt belysande för den situation som råder på många håll. Jag är ordförande i direktionen för ett sanatorium, där det också finns 50 åa 60 platser för långtidssjuka. Läkarvården för dessa långtidssjuka skall sedan lång tid tillbaka tillgodoses genom besök ett par timmar två gånger i veckan av en läkare som bor åtta mil från sjukhuset. Detta är den läkarvård som vi efter mycket stora ansträngningar har lyckats åstadkomma. Jag vill framhålla att det här inte är fråga om någon ödemark. Jag tror även att dessa svårigheter ingalunda är ovanliga. Det är inte något enastående exempel, som jag här anför. Även om vederbörande läkare gör allt vad som rimligtvis kan begäras och kanske åtskilligt därutöver, finns det under sådana förhållanden givetvis inga möjligheter att erbjuda en verklig vård, aktivisering och rehabilitering; ännu mindre att kunna tillgodogöra sig den geriatriska forskningens resultat i olika avseenden. Jag vill påstå att det är svårt att bli gammal i detta välfärdssamhälle. Även om statistiken kanske inte ter sig alltför avskräckande om man ser på helhetsbilden, bör vi inte glömma att det råder en snedbelastning på detta område, som är mycket allvarlig och som vi verkligen har anledning att ta itu med. Här är det ingen överdrift att säga, att det är fråga om en katastrof. Vi kan bygga sjukhus och vi kan bygga nya vårdplatser. Det har vi tekniska möjligheter till i den mån som det är ekonomiskt möjligt. Det räcker dock inte alls med att vi kan erbjuda en säng att ligga i eller en bekväm stol att sitta i och vänta på slutet. Det svåra och det stora problemet just nu är hur vi skall kunna erbjuda verklig vård, framför allt när det gäller åldringsvården. Jag har velat säga detta, och utan att egentligen anklaga någon vill jag påstå, att vi befinner oss i ett katastrofläge. Att bestrida detta är att ge en felaktig bild av läget i dag.

Herr talman! Jag tvivlar ju inte ett ögonblick på att även Skaraborgs län har vaknat på detta område, men hittills har ingenting gjorts. även om det nu finns beslut om en investering på 6 miljoner kronor, dröjer det innan resultaten visar sig i praktiken. Detta borde man ha tänkt på tidigare. Man kan inte bara sitta här i riksdagen och kräva att statsmakterna skall vidtaga åtgärder. Vi är ju ändå inte så förskräckligt påpassade av staten, att vi inte får göra vad vi vill. Tvärtom har vi mycket stora möjligheter att åstadkomma en hel del bara vi vill och bara vi inte alltför hårt sneglar på landstingsskatten och försöker pruta bort en tjugofemöring då och en då. Beträffande kommunerna vill jag säga, att herr Harald Pettersson ganska snart väl kommer underfund med att en sådan verksamhet som de skyddade verkstäderna helt enkelt inte går att genomföra på det primärkommunala planet. Där kräves nämligen en ordentlig och väsentlig samordning, något som inte kan ske annat än i landstingsregi. Till herr Per Jacobsson vill jag säga, att det inte är fråga om att försöka hindra någon kritik mot regering och riksdag. Det är en underlig uppfattning man har inom folkpartiet; det gäller både herr Lundström och herr Jacobsson. Vad vi har begärt här är ju att kritiken skall vara av sådan form, att den leder till positiva åtgärder, vilket ju inte är fallet. Sedan måste jag uttala min mycket stora beundran för herr Jacobsson och folkpartiet i övrigt när det gäller deras visionära förmåga. Han säger, att man inte behöver ha någon »större profetisk gåva» för att se hur utvecklingen på sjukvårdens område skulle gå. Men låt mig ta några exempel — jag tänker på rehabiliteringsverksamheten. År 1955 började vi planera ett nytt centrallasarett i Västerås; det är nu under uppförande och kostar ungefär 100 miljoner kronor. Då vi var i stort sett färdiga med programmeringen kom genealdirektör Engel hem från ett besök i England där han studerat rehabiliteringsverksamheten. Det är rätt naturligt att de krigförande länderna varit före oss på det området. Vi fick omedelbart ta under övervägande om vi inte också skulle ha en rehabiliteringsklinik. Ständigt är någonting nytt på gång — medan man håller på att planera kommer det nyheter som man måste ta hänsyn till. Det vore väldigt bra om jag skulle kunna få veta av herr Jacobsson vad som kommer att ske under t.ex. de närmaste tio åren, så att vi kan ta hänsyn till det i vår planering. Jag skall med glädje vända mig till herr Jacobsson i det fallet. Så säger herr Jacobsson att det inte är någonting märkvärdigt att förutse befolkningspyramiderna. Detta är ett lika underligt påstående. I Västmanlands län lade vi 1954 fram ett betänkande om sjukvårdens utbyggnad. Tillgängliga befolkningsprognoser innebar att en viss ökning skulle ske, men redan när betänkandet trycktes hade prognosens siffror överskridits. Nu håller vi på med en precis likadan utredning för att komma underfund med vad som skall hända framåt år 1980 och år 2000, men det finns över huvud taget inga möjligheter att få fram tillförlitliga befolkningsprognoser. Förut använde man uteslutande födelseoch dödssiffrorna och tog ingen hänsyn till omflyttningarna i samhället. Nu försöker man beakta omflyttningarna, men det sker så att man räknar med en viss trend. Har befolkningssiffrorna i en kommun börjat sjunka, kan man med denna statistiska metod räkna ut att om ett visst antal år finns inte en enda människa kvar i den kommunen. Så är det med statistiken i detta sammanhang, herr Jacobsson. Men jag tror att jag skall föreslå, att vi anställer herr Jacobsson som sakkunnig visionär då det gäller dessa problem.
Herr talman! Det förefaller mig som om herr Söderberg söker göra det väl lätt för sig. Jag har sannerligen inte här diskuterat några prognoser i detalj, utan vad jag har sagt är att det inte borde vara alltför svårt att förutse den allmänna tendens anspråken på våra sjukvårdsinrättningar skulle komma att få; och i det avseendet tror jag fortfarande att jag vågar vidhålla mitt påstående. Herr Söderberg pekar på att man tidigare lagt fram prognoser som inte visat sig hållbara. Nej, såvitt jag förstår har de visat sig vara för optimistiska — verkligheten har korrigerat dem, utvecklingen har blivit ännu ogynnsammare än prognoserna förutsett. Det är som sagt de allmänna tendenserna jag har diskuterat, och jag vill alltjämt hävda att det inte varit alltför svårt att i stora drag förutse dem. Jag skall gärna, i den mån jag kan, ställa mina begränsade möjligheter till förfogande och söka hjälpa herr Söderberg och det landsting där han arbetar, när de planerar sin fortsatta verksamhet.

Herr talman! Det har redan varit en lång debatt i denna viktiga fråga, och jag skall bara be att få tillägga några ord. Enligt min mening har herr Per Jacobsson sagt några väsentliga ord i den här debatten: Vi skall inte bara anklaga och kritisera varandra utan vi skall i stället försöka samarbeta och söka nå gemensamma lösningar på de problem som finns. Och dessa problem är minsann inte så lätta att lösa. Jag kommer från ett län där vi för närvarande inte har några stängda avdelningar, men för den skull är inte vår personalsituation bra. Den är inte sådan som vi skulle önska att den vore. Vi skulle gärna vilja ha den bättre. I centrum och på sådana avdelningar där arbetet är omväxlande och där det kan vara meriterande att arbeta är det inga svårigheter att få doktorer. I periferien där arbetet är mera enformigt, kanske mera bundet, och ger mindre meriter är det svårare att få doktorer. Det gäller också i viss mån om annan personal. Jag skall inte här ta upp läkarnas ställning när det gäller dessa frågor. Jag kanske bara kan få erinra om det förhållandet att antalet läkare har fördubblats mellan åren 1925 och 1945, och detsamma är förhållandet mellan åren 1945 och 1965. En betydande ökning har sålunda i alla fall skett. Vad gör vi då i allmänhet för att förbättra situationen? Ja, det görs ju inom samhället en mängd saker som är uttryck för att vi höjer standarden. Alla vill vi ju vara med om att höja standarden. Vi förlänger semestern och vi kortar av arbetstiden. Det har vi gjort genom gemensamma beslut. Vi har kunnat tala om att detta medför ökade svårigheter, men vi har gjort det genom gemensamma beslut. Vi skall emellertid komma ihåg att både förkortningen av arbetstiden och förlängningen av semestern obestridligen medför ökade svårigheter inom sjukvården. Sjukvården innefattar ofta ett tungt och i många avseenden också obehagligt arbete. Vår höga standard har medfört att folk ogärna vill ägna sig åt sådant arbete som är tungt och dessutom obehagligt. Professor Gunnar Biörck erinrade i en artikel för någon vecka sedan om det förhållandet att man har tagit bort allt som sedan gammalt har kallats för kall och för plikt; det är sådana där i vår tid helt opassande termer. När man gjort det blir det svårare att få människor som vill ta hand om just de tunga och de obehagliga arbetsuppgifterna inom samhället. Så är det inom sjukvården liksom inom andra delar av samhällslivet. Man vill inte heller söka sig bort till platser som ligger långt avlägset när man lika lätt kan få ungefär samma in komststandard i centrum. Där har man möjlighet att få vara tillsammans med sina barn som går i skolan. Man har möjligheter till en — för att använda ett vanligt uttryck — samhällsservice som är betydligt mera utvecklad än den som förekommer i periferien. Det kommer alltid, om man inte ger särskilda förmåner, att vara svårt att rekrytera folk till besvärliga befattningar — till befattningar som skall skötas under förhållanden som är mindre gynnsamma än på andra ställen. Vi kan inte klara sjukvårdsproblemen genom några trollkonster. Det gäller för oss alla att samarbeta och söka finna nya lösningar inom alla möjliga områden och att försöka utnyttja alla de möjligheter som kan komma att erbjuda sig. Det gäller arbetstidens förläggning, det gäller deltidstjänster, det gäller barntillsyn, det gäller utbildningsförhållandena och det gäller beskattningsförhållandena; om vi nu inte kan tala om sambeskattning så kan vi väl tala om progressiv beskattning och om förvärvsavdrag, det sista något som säkerligen har en stor betydelse. Men vi måste också påminna oss om att vissa allmänna åtgärder, som vidtagits i vårt samhälle och som vi anser vara ett uttryck för vår höjda standard, också medfört ökade svårigheter inom vårdområdena. Herr talman! Med dessa ord har jag framför allt velat påpeka betydelsen av att vi samarbetar och försöker finna nya lösningar, inte bara anklagar varandra, inte bara kritiserar varandra.

Herr talman! Herr Åkerlund har ställt följande frågor till mig om löneförmånerna för lektor med doktorsgrad. Han har sålunda frågat mig om utredning har gjorts och om den i så fall visar att nuvarande doktorslektorer blivit fullt eller skäligt kompenserade genom hittills varande högre lön för sina ekonomiska kostnader för förvärv av lektorskompetens. Han har vidare frågat mig om jag vill lämna kammaren en redogörelse för de principer som ligger till grund för att i fortsättningen icke på lärarbanan kompensera nuvarande doktorslektorer för deras avhandlingsinsatser i den vetenskapliga forskningen. Han har slutligen frågat mig om jag överväger att i annan form än lönegradsmässigt kompensera nuvarande doktorslektorer. Med anledning av herr Åkerlunds frågor får jag anföra följande. Beträffande anställningsoch arbetsvillkor för lektorer liksom för andra lärare gäller enligt statsoch kommunaltjänstemannalagarna vad som är bestämt i avtal. Löneförmånerna till lektor med doktorsgrad är därför beroende av vad som avtalas mellan statens avtalsverk och berörda personalorganisationer. De utredningar som behövs innan avtalsverket lämnar förhandlingsbud görs inom verket. Det är också avtalsverket som står bakom de principer som ligger till grund för förslag till lönesättning av vissa tjänster eller grupper av tjänster. Preliminärt avtal har nyligen träffats om lönegradsplacering m.m. för tjänstemän inom undervisningsväsendet. Enligt detta avtal placeras lektor, disputerad eller odisputerad, i U 20. Enligt en övergångsbestämmelse till avtalet får bl.a. disputerad lektor, som den 30 juni 1966 innehade ordinarie lektorstjänst i Ao 27, åtnjuta lön enligt en löneklass högre än den han är placerad i om han övergår till motsvarande tjänst i Uu 20. Jag vill i sammanhanget erinra om att en av grundtankarna bakom förhandlingsrättsreformen var, att riksdagens insyn i förhandlingsarbetet skulle öka. Därför inrättades riksdagens lönedelegation. Den skulle på ett mera ingående sätt bli i tillfälle att följa löneförhandlingarna än vad riksdagen tidigare kunnat göra. Frågor om en lönerörelse och dess detaljer bör således behandlas av riksdagens lönedelegation. Jag anser därför att jag med det sagda kan förbigå herr Åkerlunds två första frågor. I de kollektivavtal som träffats mellan statens avtalsverk och personalens huvudorganisationer är lönerna angivna till fasta belopp, s.k. normallöner. Avsteg från normallönen i kollektivavtal måste bestämmas genom nytt kollektivavtal mellan avtalsverket och berörda = personalorganisationer. Några överväganden från regeringens sida i den riktning som herr Åkerlund syftar på i sin sista fråga är inte aktuella.

Herr talman! Jag tackar statsrådet och chefen för civildepartementet för svaret på mina frågor så långt som svaret nu går — det är ju litet knapphändigt. Ärendet gäller som sagt kompensation i lön eller på annat sätt för ett statligt kompetenskrav som tidigare funnits för doktorslektorer. Detta kompetenskrav är numera avskaffat, och för doktorslektorerna föreligger en överkompetens. Men det har kostat mycket pengar för doktorslektorerna att skaffa sig denna kompetens, och det har för deras del varit ett tvång att lägga sig till med den. Det blir en förlust som doktorslektorerna förutsättes skola ta, om det är så att de inte på något sätt kompenseras för sina penninginsatser i detta hänseende, När avtalsverket lämnade sitt bud var inte någon kompensation för denna kompetens medtagen, utan doktorslektorerna och licentiatlektorerna jämställdes. Till nu har det emellertid varit en löneskillnad på inte mindre än två lönegrader. Detta är alltså dels en kompetensfråga, dels och framför allt en lönefråga. Statsrådet säger i sitt svar att frågor om en lönerörelse och dess detaljer bör behandlas av riksdagens lönedelegation. Det är en uppfattning som jag helt instämmer i. Vid lönedelegationens sammanträde den 18 oktober i år tog jag upp detta ärende och begärde att få svar på frågor av det slag som finns i interpellationen. Men då blev det tyst i lönedelegationen. Det blev tyst som i Egyptens gravkamrar. I det läget bestämde jag mig för att interpellera. Men samtidigt som jag interpellerade i kammaren — eller kanske någon timme tidigare — dagen därpå, den 19 oktober, kom det ett bud från medlingskommissionen om att doktorslektorerna som en övergångsföreteelse skulle få en löneklass extra. Detta är som jag ser det ett principiellt erkännande av kompensationstanken för den av staten påtvingade kompetensen, och det tycker jag i och för sig är bra. Det är jag alltså tacksam för. Men sedan blir frågan närmast en skälighetsfråga. Det gäller om det är skäligt att företa en prutning från två till numera en löneklass. Inför det läget står väl frågan kvar om det gjorts en ordentlig utredning av lektorernas skuldbörda. Det säges nu i svaret att de utredningar som behövs innan avtalsverket lämnar förhandlingsbud göres inom verket. Det där med »som behövs» ställer frågan om man möjligen inte kan ha ansett att det inte behövs någon utredning när det gäller dessa lektorer. Har man å andra sidan gjort en utredning, kunde det väl vara rimligt att vi finge veta resultatet. Civilministern förbigår detta, och det tycker jag verkar litet sjukt. När det gäller min tredje fråga, om man kunde tänka sig någon annan form än lönemässigt att kompensera doktorslektorerna blev svaret klart negativt, och det är ett besked som man helt enkelt bara får konstatera. Det blir ingenting. Men kvar står nu att staten tvingat ett antal studerande en gång i tiden att ta på sig rätt betydande skulder för att staten skulle få en önskad standard på undervisningen i gymnasierna och även för att få bidrag till forskningen. Man lämnar alltså till en början en viss hjälp till förräntning och amortering av dessa skulder i form av en lönekompensation, men sedan drages den antingen bara in eller reduceras. Detta tillvägagångssätt är principiellt, tycker jag, en fråga av visst intresse. Man kan väl inte heller komma ifrån att villkoren för forskningen kommer att försämras om denna inställning mera allmänt skulle slå igenom på forskningsfältet. Jag är för min del i denna fråga inte nöjd med en princip som innebär en nedvärdering av doktorslektorerna för deras ofta mycket förnämliga insats i yngre år. Enligt min mening bör en utredning om doktorslektorernas skuldbörda och deras ekonomiska ställning göras och den bör självfallet redovisas, och därefter bör lönekompensationen avvägas på basis av ett sakligt material. Självfallet bör vi inte krypa bakom löntagarorganisationerna. Riksdagens lönedelegation skall handlägga även en sådan sak som denna. Det är emellertid statens sak att fastställa kompetenser. I fråga om kompensationen för kompetenser må det bli en förhandlingsfråga mellan de olika parterna på arbetsmarknaden. Jag ber än en gång att få tacka för svaret, som jag dock anser inte helt tillfredsställande.
Herr talman! Man kan resonera länge om kompensation för högre kompetens. Jag föreställer mig att många anser att utfallet av årets lönerörelse på lärar området kan vara kompensation nog även för dem som råkar vara doktorerade lektorer. Sedan beklagar jag att herr Åkerlund icke fick något svar den 18 oktober vid lönedelegationens sammanträde. Det berodde helt och hållet på att jag glömde bort frågan, och herr Åkerlund kom inte heller tillbaka och påminde om just denna fråga bland en del andra som framfördes. Jag tror emellertid inte att herr Åkerlund skall tolka mitt uttalande och inte heller den uppgörelse som nyligen träffats som ett principiellt erkännande av att man skall ge särskild kompensation till de doktorerade lektorerna. För mig är i varje fall den avgörande principen att man betalar lön för det arbete som utföres och inte för den kompetens som vederbörande arbetstagare eventuellt råkar ha. Man har varit mycket angelägen om att i så stor utsträckning som möjligt tillämpa ungefär samma principer på det offentliga området som på den enskilda marknaden. Om vi tar det exemplet att en person söker ett arbete som svarvare på en verkstad och vederbörande råkar ha en teknisk examen får han inte därför mer betalt än vilken annan svarvare som helst på samma verkstad. Sedan finns det beträffande de doktorerade lektorerna en hel del befordringsmöjligheter för dem både vid universitet och högskolor och även inom lärarutbildningen. Jag tror att man kan säga att de befordringsmöjligheterna är goda och att det är en tillräcklig stimulans för att disputera. När det gäller gymnasierna har vi inget annat behörighetskrav än fil. lic.-examen, vilket helt sakligt är tillräckligt på den nivån. Det kan givetvis vara en värdefull merit ibland att en lektor har doktorerat. I de allra flesta fall finns det nu möjligheter för dessa lektorer att få befordringstjänster. Då placeras de också i en högre lönegrad än vad de andra lektorerna har.

Herr talman! Jag godtar givetvis statsrådet Gustafssons beklagande av att frågan inte besvarades i lönedelegationen. Jag hoppas att vi i framtiden skall kunna fortsätta med diskussioner både om frågor av detta slag och om andra lönefrågor. Jag reagerar emellertid mot vad statsrådet sade nu senast, att betalning skall ges för arbete men inte för kompetens. Det uttalandet öppnar ganska vidsträckta perspektiv. Det är ju staten som fastställer kompetensvillkor, och de tillämpas i praktiken strängt inom hela undervisningsväsendet. Enligt min mening är det riktigt att kompetens är en grund inte bara för befordran utan också för bättre ersättning. Kompetensen avser nämligen att säga att det är skillnader i arbetet — allt arbete är inte likadant inom undervisningsväsendet. Jag undrar om civilministern verkligen kan upprätthålla sin princip i fortsättningen. När det gäller den speciella frågan om doktorslektorernas ställning får vi inte glömma att för dem var det inte något fritt val när de hade att ta ställning till om de skulle disputera och skaffa sig denna kompetens eller inte. Staten ställde detta krav för att de över huvud taget skulle kunna ifrågakomma som lektorer. De har uppfyllt den delen av avtalet mellan sig själva och arbetsgivaren-staten när de har skaffat sig kompetensen. Under sådana förhållanden tycker jag att det är rimligt att de kompenseras även lönemässigt, eller, om detta inte går, på annat sätt. Statsrådet säger också att det finns goda befordringsmöjligheter för doktorslektorerna inom universitetsväsendet. Det är ju tänkbart att det i och med den nya universitetsorganisationen med universitetsfilialer och dylikt kan öppnas vissa möjligheter för doktorslektorer att gå över och bli universitetslektorer, men för de allra flesta av dem torde denna möjlighet inte vara någonting att räkna med. De är redan fast rotade i sin gamla verksamhet. Möjligheten för dem att hoppa över till andra tjänster är nog inte fullt så stor som civilministern här tycks förutsätta.
Herr talman! Bara ett par ord till herr Åkerlund! Han tycks ha fått den missuppfattningen, att jag menade att man skulle kräva samma kompetens för alla kategorier över hela undervisningsområdet. Det har jag givetvis vare sig sagt eller menat. Men när det gäller just den grupp som vi nu diskuterar, så finns det inget annat kompetenskrav än fil. lic.-examen. Det räcker med det. Här är det fråga om en undervisningstjänst och det är den vi skall diskutera. Om det då är någon som har skaffat sig en fil. doktorsgrad, som han egentligen inte har någon praktisk användning av i sin undervisningstjänst, uppstår ju den principiella frågan: Skall man i ett sådant fall betala mera för en kompetens som arbetsgivaren i detta fall inte har något behov av i den befattning som vederbörande har och i det arbete han skall utföra? Herr Åkerlund kommer tillbaka med kravet att denna högre kompetens skall kompenseras — om det inte går lönegradsmässigt, säger han, bör det kunna kompenseras på något annat sätt. Ja, men nu har vi ju accepterat en ordning som säger att ersättning för utfört arbete förhandlar man om, och detta görs mellan organisationerna och statens avtalsverk. Skall vi då åter föra bestämmandet av ersättningen för utfört arbete till den här församlingen igen, får väl herr Åkerlund komma med ett förslag i den riktningen.

Herr talman! Bevillningsutskottets betänkande nr 62 behandlar det nya förslaget till villabeskattning, vilket innefattar ungefär följande. Den lägsta gränsen sättes vid 100 000 kronor taxeringsvärde och med ett uttag av 2 procent.

Även villorna beskattades således på detta sätt. Det rådde då ingen tvekan om att det var nettointäkten av fastigheten som skulle beskattas. Detta förhållande gällde både flerfamiljsfastigheter och villor. Så kom schablonmetoden år 1953 och innebar i förhållande till tidigare metod en betydande förenkling av taxeringsarbetet, vilket också var ett av de starkare motiven för reformens genomförande. Vid detta tillfälle framhöll både de sakkunniga och departementschefen att det genomsnittliga utfallet skulle bli ungefär detsamma som tidigare. Nu verkar det emellertid som om finansministern då det gäller de större eller värdefullare villorna anser det vara motiverat att den inkomst som skall beskattas skulle motsvara en skälig förräntning, inte blott av det taxerade värdet, utan därutöver av det dolda ka Pital som fastigheten representerar, medan andra principer skulle gälla för övriga villor. Vidare skulle en person som äger en tvåfamiljsvilla bli hårdare beskattad än den person som äger två villor, vilka tillsammans representerar samma värde som tvåfamiljsvillan. En sådan ordning strider mot vad som annars tillämpas inom skattelagstiftningen. Det skulle med andra ord komma att innebära att räntan på detta område blir beskattad, trots att den inte uppburits. Ett sådant förhållande måste ju vara lika befängt som om man skulle beskatta en människas arbetsinkomst efter vad vederbörande borde haft i inkomst, om han arbetat mera eller haft ett mera lönande arbete, och inte efter den verkliga inkomsten. Vidare bör det vara uppenbart att den som vill skaffa sig en bostad räknar med de betingelser som råder vid tillfället i fråga, d.v.s. vederbörandes inkomst och kapital i förhållande till de utfästelser han måste ikläda sig vid förvärvet. Häri inbegripes givetvis även den långsiktiga planeringen. Om belastningen på fastigheten genom lagstiftning väsentligen förändras kan det leda till en hård belastning på vederbörandes budget, vilket kan resultera i ekonomiska svårigheter. Det är naturligtvis inte heller riktigt att skapa olikformighet vid beskattningen genom att skärpa densamma för en grupp villaägare. Det förslag som nu föreligger innebär i realiteten att en ny form av progressivitet införes vid beskattningen. Enligt den uppfattning som motionärerna och reservanterna företräder bör beskattningen av fastigheter utformas på ett sådant sätt, att det blir nettovinsten som beskattas. Principen bör därvid vara att såsom intäkt skall tas upp hyresvärdet för ägaren enligt ortens pris och från denna avdrag göras för kostnaderna för intäktens förvärvande. Vi är emellertid medvetna om att ett visst merarbete härvid skulle uppstå för taxeringsmyndigheterna. Därför har vi valt att förorda schablonen för villor upp till ett taxeringsvärde av 125 000 kronor och ett tvåprocentigt uttag till inkomstbeskattning. Om man begränsar schablonen till dessa villor, återstår cirka 12 000 villor för vilka vi förordar en återgång till den konventionella metoden. Vi tror inte att merarbetet vid taxeringen kommer att bli särskilt betungande — detta merarbete har väl för övrigt mindre betydelse om man kan få större likformighet med hänsyn till inkomstbeskattningen. Det i propositionen utformade förslaget kommer säkerligen också att medföra merarbete, och det är väl inte lätt att i dag avgöra vilket av dessa två förslag som kräver mest merarbete. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till reservation I. vi att rimlig hänsyn till de drabbade skattskyldiga motiverar att de får nödigt rådrum, åtminstone under ett år, att anpassa sin ekonomi till det nya läge som kan komma att uppstå, om reformen genomföres. Särskilt angeläget är detta för pensionärer och andra med begränsade inkomster. De sitter fastlåsta i gamla villor och blir orimligt hårt drabbade, därför att de ofta saknar möjligheter att skaffa sig någon annan bostad. Att de nya skattereglerna träder i kraft först den 1 januari 1968 synes mig vara ett rimligt krav. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall även till reservation III.

Herr talman! Liksom samhället i sin helhet mår bäst av en klok planläggning och en jämn och konsekvent utveckling enligt denna planläggning måste detsamma gälla även för den enskilde individen. För att han skall kunna planlägga sin tillvaro och ekonomi fordras att levnadsbetingelserna förblir någorlunda konstanta eller åtminstone att samhällets krav på honom inte utsättes för alltför stor inkonsekvens och ryckighet. En grupp samhällsmedborgare, som har anledning att begrunda hur samhället i det hänseendet handlar, är villaägarna. När 1965 års allmänna fastighetstaxering som en konsekvens av den rullande inflationen visade en tendens att rätt avsevärt höja fastighetsvärdena, var man 1965 beredd att mildra konsekvensen därav genom att sänka intäktsprocenten för enoch tvåfamiljsfastigheter från 2,5 till 2 procent av taxeringsvärdet. Samtidigt därmed tillsatte man villabeskattningsutredningen för att överse reglerna för inkomstberäkningen av egnahem och vissa andra fastigheter. Nu 1966 är man beredd att för vissa villor införa en avsevärd skärpning av den beskattning man året dessförinnan sänkte. Att denna skärpning inte bör drabba enoch tvåfamiljsfastigheter av typen vanliga egnahem är vi alla ense om — hur skulle det för övrigt vara om vi med ena handen stöder bildandet av egnahem genom fördelaktiga lån och med andra handen tar tillbaka stödet genom att skärpa beskattningen. Emellertid har genom de s.k. underskottsavdragen många villabyggare lockats att bygga mycket påkostade villor av ibland ren lyxklass. Det har betytt att sådana skattskyldiga i höga inkomstlägen kunnat skaffa sig omotiverade bostadssubventioner skattevägen. En sådan ordning är enligt den mening som centern och folkpartiet framfört i motionerna I: 801 och 1II:976 icke rättvis. Den gynnar även byggande av onödigt dyra villor, vilket i dagens bostadsläge inte är försvarbart. Vi är därför beredda att i denna del gå med på förslagen i proposition nr 151. En annan sak är gränsdragningen för den skärpta beskattningen. Villabeskattningsutredningen har där satt gränsen vid 123000 kronor, vilket vi finner skäligt. Departementschefen har dock utifrån rent allmänna resonemang sänkt gränsen till 100 000 kronor. Alla vet vi att byggnadskostnaderna under de senaste åren stegrats så avsevärt att man för ett ganska normalt egnahem ofta kommer åtskilligt över den genomsnittliga produktionskostnaden, som statens institut för byggnadsforskning år 1964 fått fram till att vara 127300 kronor. Departementschefens resonemang härom kan vara värt att anföra. Jag citerar ur propositionen: »Den favör som villaägarna åtnjuter genom att ett visst kapital i villan inte blir räntebeskattat anser jag vara tillräckligt redan om gränsen dras vid ett taxeringsvärde av 100 000 kr. Jag förordar därför att den nedre gränsen för skärpt beskattning sänks i förhållande till utredningens förslag med 25 000 kr. till 100000 kr. Härmed vinner man även att en del mer påkostade villor utanför storstadsregionerna träffas av den skärpta beskattningen, låt vara i mycket begränsad utsträckning. Å andra sidan grundar jag inte detta mitt ställningstagande på uppfattningen att villor i Stockholm med taxeringsvärde strax över 100 000 kr. är av lyxkaraktär. Som jag nyss nämnde är grunden i stället att finna i den omständigheten att ett i kronor räknat alltför stort kapital blir obeskattat redan ovanför denna nivå. Härtill kommer olika praktiska fördelar med en gräns just vid 100 000 kr.» Vad menas för övrigt med olika praktiska fördelar? Det har jag aldrig fått någon förklaring på. Är det månne lättheten att subtrahera med 100 000 kronor? Det är väl ett för enkelt motiv i så fall. Mitt citat visar också att inga sakliga skäl anförts för att gå ifrån de sakkunnigas förslag. Endast ett allmänt tyckande av typen »här går gränsen för vårt folk», som finansministern undslapp sig vid en TV-debatt för ett par år sedan, får motivera ändringen. Herr talman! Med dessa ord och den motivering i övrigt som anförts i motionerna ber jag att få tillstyrka reservation II till bevillningsutskottets betänkande. När det gäller ikraftträdandet står mitt namn under en blank reservation. Vi har under utskottsbehandlingen uttalat vår sympati för förslaget i herr Jacobssons motion, att den skärpta villabeskattningen inte skulle träda i kraft förrän den 1 januari 1968. Vi är fullt medvetna om att ett stort antal egnahemsägare på grund av bostadsbristen blivit tvingade att för sig och sin familj engagera sig i villaköp och byggen, som för dem betytt att deras ekonomi blivit hårt pressad. Vi finner det skäligt att de beredes en viss övergångstid för att ställa om sina åtaganden, och jag vill deklarera att jag, om kammaren icke bifaller reservation II, kommer att stödja reservation III av herr Yngve Nilsson m.fl.

Herr talman! Till att börja med vill jag göra två uttalanden av principiell art. För det första anser jag det felaktigt att man, på sätt som skett under de senaste riksdagarna, gör dellösningar i fråga om kapitaloch förmögenhetsbeskattningen. Det hände under vårriksdagen, och det har även hänt tidigare. Det borde ha funnits en gemensam lösning av dessa frågor, så att man kunnat se orsakssammanhanget och komma fram till ett riktigt resultat. Emellertid har så inte skett, utan delförslag har presenterats, till vilka riksdagen blivit mer eller mindre tvingad att ta ställning. För det andra vill jag säga, när vi nu ställts inför detta fullbordade faktum, att jag och vårt parti inte på något sätt anser det orättvist att man beskattar de villor av lyxkaraktär som finns i vårt land. Den utredning som sysslat med denna fråga och där jag har suttit med var också enhällig i denna uppfattning.

Vad beträffar propositionen kan man väl säga att finansministern tar utredningens förslag i dess helhet utom på en enda punkt, den inte minst väsentliga, nämligen i fråga om gränsen där progressiviteten skall sätta in. Finansministern sänker denna gräns från av utredningen föreslagna 125000 till 100 000 kronor. Av utredningens material, som även presenterats i motion nr 801 i denna kammare, framgår att produktionsvärdet exempelvis i de »heta» regionerna år 1964 uppgick till mer än 127 000 kronor. Det är inte minst från den synpunkten som man tycker att det är underligt att finansministern nu föreslår en sänkning till 100 000 kro nor. Det är också betänkligt att bevillningsutskottets majoritet i det här sammanhanget följer finansministern. Det finns ju en tumregel som säger att skillnaden mellan produktionsvärdet och taxeringsvärdet är 20 procent. Med 1964 års siffror, som återfinnes i betänkandet från den av mig omtalade utredningen, innebär det att vanliga villaägare kommer att drabbas av progressionen. Jag har roat mig med att se hur produktionskostnaderna har = utvecklats från år 1964 till juli månad år 1966. Siffrorna kommer från byggnadsforskningsinstitutet; samma källa som utredningen har hänvisat till. Produktionskostnaderna under tiden januari —juli år 1966 belöper sig till 139 400 kronor. Om vi från detta belopp drar 20 procent kommer vi fram till ett taxeringsvärde på 111520 kronor. Då progressionen — de fyra procenten — enligt propositionens och bevillningsutskottets förslag inträder vid 100000 kronor, skulle detta innebära att denne villaägare får en merbelastning av inte mindre än 460 kronor. I proposition nr 30 år 1965 med riktlinjer för fastighetstaxeringen säger departementschefen, att den nu föreslagna skatteskärpningen inte borde drabba enoch tvåfamiljsfastigheter av det slag som i dagligt tal innefattas i begreppet egnahem. Med denna siffermässiga redogörelse har jag, herr talman, klart visat att departementschefen i den nu framlagda propositionen frångått det som han ansåg vara naturligt år 1965, nämligen att skatten inte skall drabba egnahem. Detsamma är även fallet med bevillningsutskottets majoritet. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation II i detta utskottsbetänkande.

Herr talman! Först vill jag instämma i vad herr Sundin sade beträffande det Om en stund kommer nu ånyo ett dåligt skatteförslag att klubbas igenom. Vid den traditionella budgetdiskussionen på handelshögskolan talade en professor i nationalekonomi varmt för en form av lyxvillabeskattning — jag minns inte riktigt om det var i år eller i fjol. Jag undrar just vad denne professor i dag säger om det misslyckade resultatet av hans propå till finansministern. Förutom den kritik som redan har framförts av herr Yngve Nilsson och i vilken jag instämmer, vill jag tillägga ett par saker. Denna skatt blir en utpräglad storstadsbeskattning. Det kan inte vara riktigt att en villa i t.ex. Enskede, Kungälv eller Limhamn kommer att representera en högre beskattningsbar inkomst än exakt samma villa i t.ex. Eneryda eller Kumla. Det kan röra sig om skillnader på 50000 kronor eller mer, och särskilt för äldre villafastigheter med stor tomtareal, svårskötta byggnader och höga underhållskostnader blir beskattningen orimligt hård. De flesta villor som drabbas av den nya beskattningen ligger i de tre storstadsområdena. Effekten blir alltså, om man ett ögonblick tänker geografiskt, till dessa områdens utpräglade nackdel som så många gånger förr i andra avseenden. Man skall inte ett ögonblick tala om rättvisa i detta sammanhang, särskilt inte sedan man genom sänkning av gränsen till 100000 kronor kommit att inkludera många människor i storstädernas ytterområden med tämligen moderata familjebostäder i gruppen av s.k. lyxvillaägare. Jag kan framför mig se en tjänsteman med hustru och fyra barn — en familj med behov av relativt goda utrymmen — som med uppoffring av annat skaffat sig just en sådan bostad och som nu med förvåning och ilska finner sig straffbeskattad för denna goda planering. Visst har det förekommit missbruk till följd av de nuvarande bestämmelsernas utformning. Men kom ihåg att det är den socialdemokratiska skatteoch bostadspolitiken i kombination, och den framreglerade bostadsbristen i förening med det höga ränteläget, som ytterst har lett till att gällande schablonregler på villabeskattningens område blivit olämpliga. När jag hörde den ursprungliga diskussionen på handelshögskolan — som i det avseendet leddes av den nyss åsyftade professorn — fick jag det intrycket att man tänkte arbeta fram någonting som skulle kunna vara en stimulans, ett incitament till raskare amorteringar på fastighetslånen. Det vore ju någonting positivt och nyttigt. Men nu föreliggande förslag verkar snarare i rakt motsatt riktning. Enligt min mening borde förslaget haft en helt annan konstruktion, eller också borde man skattetekniskt ha ordnat en bakdörr som gjorde det möjligt för de villaägare, som drabbas av progressionen, att komma ur denna genom att bringa ned sina lån. När skattebelastningen enbart är beroende av taxeringsvärdet, som i det föreliggande förslaget, finns absolut icke denna sparstimulerande effekt. Så bråttom ur statsfinansiell synpunkt är det väl knappast med ett skatteförslag som beräknas ge 8 miljoner, att man skall behöva forcera fram en i skattelagstiftningen helt ny och klart felaktig princip som dubbelprogressionen. Ingen berättigad protest hade enligt min åsikt kunnat framföras — jag vet att man inte är helt enig i det fallet på den borgerliga kanten — om man försökt komma åt verkligt missbruk av gäldavdraget för lyxvillor och samtidigt åstadkommit en stimulans till god ekonomisk planering för familjens boende. Det föreliggande majoritetsförslaget är dåligt. Reservation I försöker göra det bästa av situationen — utan att resultatet blir helt tillfredsställande — och i avvaktan på ytterligare förslag till ändringar får jag yrka bifall till denna reservation.